Fru talman! Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen har vidtagit för att få lagstiftning på plats som möjliggör tvångstestning i syfte att kunna genomföra beslut om avvisning eller utvisning och hur tidsplanen för det fortsatta arbetet ser ut. En grundläggande förutsättning för en långsiktigt hållbar migrationspolitik är att den som har fått avslag på sin asylansökan eller av andra skäl inte får stanna i Sverige återvänder till sitt hemland. Regeringen arbetar för att öka återvändandet av personer som inte har tillåtelse att vistas i landet. Bland annat har Migrationsverket och polisen fått i uppdrag att intensifiera sitt arbete för att väsentligt öka återvändandet. Myndigheterna har regeringens fulla stöd i detta arbete. Regeringen kommer också att ytterligare intensifiera den pågående dialogen med länder som inte återtar sina medborgare. Tvångstestning av människor som ska återvända är en mycket långtgående åtgärd som även har grundlagsaspekter genom skyddet i regeringsformen mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Därför måste den typen av åtgärder både analyseras och övervägas noga. Regeringen avser att återkomma till frågan om hantering av riksdagens tillkännagivande. Då interpellanten anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav andre vice talmannen att David Josefsson i stället fick delta i debatten.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. För cirka ett år sedan rapporterade P4 Göteborg om problemen med utvisningsdömda som höll sig kvar i Sverige genom att vägra covidtest. Chefen för gränspolissektionen i region Väst konstaterade i en intervju i radion att personer som inte ville åka hem helt enkelt vägrade att testa sig. Eftersom det samtidigt rådde brist på förvarsplatser fick flera personer släppas på fri fot. Med anledning av detta ställde jag en skriftlig fråga till dåvarande migrationsministern Morgan Johansson. Och då hade pandemin pågått i över ett år. Frågan handlade om vilka åtgärder han ämnade vidta för att komma till rätta med att tvångsutvisade kunde hindra sin egen utvisning genom att vägra covidtest. Migrationsministern svarade att tvångstestning inte var en åtgärd han var beredd att överväga. Det svaret, fru talman, var anmärkningsvärt av flera skäl. Dels fick man av svaret intrycket att migrationsministern trodde att pandemin var av tillfällig karaktär och på väg att ta slut - trots att vi har lärt av historien att pandemier ofta pågår i åtminstone två till tre år eller ännu längre. Det är precis den situation vi nu befinner oss i. Dels menade migrationsministern uttryckligen att en utvisningsdömds intresse att slippa ett medicinskt test var viktigare än samhällets möjligheter att verkställa en utvisningsdom för exempelvis en grovt gängkriminell. Som tur är, fru talman, är inte lagstiftningsarbetet fritt valt arbete för regeringen. Det är inte migrationsministern allena som avgör vilka lagar som ska gälla eller inte gälla i Sverige. Det är upp till den demokratiskt valda församlingen, det vill säga riksdagen. Den 23 juni förra året fattade vi här i riksdagen ett beslut om att en utlänning tvångsvis ska kunna testas för exempelvis covid-19 för att ett beslut om avvisning eller utvisning ska kunna verkställas. Riksdagen uppmanade också regeringen att återkomma med nödvändiga lagändringar för att säkerställa att polisen gavs förutsättningar att verkställa beslut om avvisning eller utvisning. Ändå har ingenting hänt, fru talman. Regeringen har bokstavligt talat suttit på sina händer i frågan. Utifrån det svar som nuvarande migrationsministern lämnade i dag verkar man också fortsätta att sitta. Pandemin har fortgått. Brottslingar och andra som ska utvisas eller avvisas har fortsatt att sätta i system att vägra ett covidtest. Personer i min hemstad Göteborg, som på olika sätt arbetar inom rättskedjan och som jag har varit i kontakt med, konstaterar nu uppgivet att verkställigheten inom utvisningar till vissa delar är fullständigt skjuten i sank i och med regeringens passivitet. Det är givetvis fullständigt oacceptabelt. Ska vi ha en fungerande migrationspolitik, då ska ett ja vara ett ja och ett nej vara ett nej. Den som fått avslag på sin ansökan ska inte kunna välja att stanna kvar genom att vägra ta ett PCR-test. Kanske ännu viktigare, fru talman: Ska vi ha en fungerande kriminalpolitik, då ska utdömda straff också kunna verkställas. Kriminella som döms till utvisning ska inte heller kunna välja att stanna kvar genom att helt enkelt vägra ta ett PCR-test. Det är dock den situation vi har i dag. Därför vill jag fråga nuvarande migrationsministern om han delar sin företrädares uppfattning att en utvisningsdömds intresse av att slippa ett medicinskt test är viktigare och väger tyngre än samhällets möjligheter att verkställa en utvisningsdom vid exempelvis grovt våldsbrott. Varför väljer man annars inte att följa riksdagens beslut att snarast ta fram nödvändiga lagändringar?
Fru talman! Tack till David Josefsson för frågorna! Jag ska börja med en grundläggande beskrivning som kan vara bra för dem som eventuellt lyssnar på den här interpellationsdebatten. Det faktum att utvisningarna har gått ned under de senaste två åren beror inte på att folk har vägrat testa sig i någon större omfattning, utan det stora skälet till att det har varit svårt att utvisa människor är att det inte har gått flygplan under den här tiden. I hög grad är det också så att de länder som ställt covidtest som krav är sådana länder som även tidigare har vägrat ta emot sina medborgare. Även till de länderna har vi ju - i väldigt ringa omfattning men ändå - lyckats utvisa människor. Sedan vill jag hålla med David Josefsson på två punkter: Ett ja ska vara ett ja och ett nej vara ett nej, och för dem som får ett nej eller döms till utvisning ska utvisningen kunna verkställas. Den här regeringen jobbar i hög takt för att kraftfullt öka antalet människor som kan utvisas på grund av brott och för att öka återvändandet. Det sker över hela linjen. Det sker genom uppdrag till Migrationsverket och uppdrag till polisen, det vill säga myndighetsstyrningen. Det sker genom det uppdrag till Statskontoret som Statskontoret kommer att redovisa under dagen. Man har gjort en genomlysning av hela återvändandepolitiken - eller återvändandearbetet, inte återvändandepolitiken. Det kommer också att presenteras ett antal initiativ på det här området. Problemet med tvångsvisa covidtest är att det riskerar att kollidera med den svenska grundlagen. Det är skälet till att det arbetet tar lite längre tid än man kanske kan tycka är önskvärt. Men riksdagen har gjort ett tillkännagivande, och regeringen planerar såklart att ta det tillkännagivandet vidare.
Fru talman! Magdalena Andersson har flera gången sedan hon blev vald, både till partiledare och till statsminister, sagt att hon vill vända på alla stenar för att komma till rätta med den organiserade brottsligheten. Samtidigt står vi här, två år in i en pandemi, med en vidöppen lucka i lagen som gör att utvisningsdömda gängkriminella kan hålla sig kvar i Sverige genom att helt enkelt vägra ta ett PCR-test. Dåvarande migrationsministern verkade för ett år sedan tro att pandemin var av övergående art. Nu, med omikronvarianten härjande i samhället, kan vi konstatera att krav på aktuella PCR-test antagligen kommer att krävas under lång tid framöver för att bli insläppt i ett flertal länder runt om i världen. Den senaste tidens händelser, bland annat att en person med utvisningsbeslut gripits i anslutning till att denna skulle städa statsministerns bostad, visar också vikten av att komma till rätta med skuggsamhället - ett skuggsamhälle som uppstått när personer som fått avslag på sin asylansökan ändå blir kvar i landet. Skuggsamhället var ett problem redan före pandemin. Att man kan vägra utvisning genom att vägra testa sig för covid har inte gjort problemet mindre. Återigen: För oss moderater - och statsrådet säger att han håller med - är det viktigt att migrationspolitiken är tydlig. Ett ja ska vara ett ja, och ett nej ska vara ett nej. Fru talman! För den som av etiska eller medicinska skäl inte vill bli testad finns det givetvis ett val. Man kan välja att frivilligt lämna Sverige om man fått nej på sin asylansökan eller blivit dömd till utvisning efter avtjänat straff. Det som beskrivs som en tvångsåtgärd är alltså bara det om man själv väljer att motsätta sig ett domstolsbeslut. Om regeringen verkligen menade allvar med att vända på alla stenar för att komma till rätta med den grova organiserade brottsligheten skulle man ha täppt till den här luckan så snart det bara gick. Men två år efter att pandemin bröt ut har man fortfarande inte vidtagit några åtgärder. Det verkar vara en sak vad statsministern säger och en annan sak vad hennes ministrar gör. Statsrådet anför också i sitt svar att det finns grundlagsaspekter i frågan och att den därför måste övervägas noga. Det stämmer, fru talman, men att det finns grundlagsaspekter är inte ett skäl att sitta på händerna. Att det finns en risk att en minoritet i riksdagen väljer att använda de verktyg som finns för att fördröja processen är tvärtom ett skäl att arbeta på frågan utan onödiga dröjsmål. Det är inte heller så att regeringens lagstiftningsarbete är fritt valt arbete. Riksdagen har riktat ett tydligt tillkännagivande till regeringen, men det har regeringen hittills valt att inte lägga proposition på. Till syvende och sist kan min tolkning av varför man väljer att agera på det här sättet bara bli en: att regeringen anser att en dömd brottslings intresse av att slippa ett medicinskt test är viktigare och väger tyngre än samhällets intresse av att verkställa ett utvisningsbeslut. Där är vi inte överens med regeringen.
Fru talman! Nu tramsar tyvärr David Josefsson, för han vet ju mycket väl att det finns ett grundlagsfäst beredningstvång. Ska man kunna lägga en proposition måste man först ha beredningsunderlaget, och för att få beredningsunderlaget måste man göra ett ganska stort arbete innan dess. Regeringen har berett den här frågan och vrider och vänder på den. Ska det kunna göras en förändring och ska det göras en förändring, då måste den vara förenlig med den svenska grundlagen. Annars blir det bara ett slag i luften. När David Josefsson pratar om skuggsamhället kan det kanske vara värt att påminna om vad det är som har bidragit mest till det skuggsamhälle vi ser, nämligen världens mest liberala lagstiftning för arbetskraftsinvandring, som gör att vem som helst var som helst i världen kan söka och få vilket arbete som helst i Sverige. Städare tog David Josefsson upp. Trots att vi har hundratusentals arbetslösa i Sverige och det borde vara möjligt för flera av dem att antingen ta ett städjobb eller med en kortare utbildning ta ett städjobb står dörren vidöppen för människor från vilken del av världen som helst att komma hit och städa. Människor som blir hänsynslöst utnyttjade. Människor som lever under slavliknande förhållanden. Nu ska vi rätta det som Moderaterna ställde till med. Nu skärper vi reglerna för arbetskraftsinvandring. Nu ska det krävas bindande anställningsavtal för att komma till Sverige. Nu kommer vi att göra det väsentligt svårare om inte omöjligt att komma till Sverige som okvalificerad arbetskraftsinvandrare och utnyttjas under slavliknande förhållanden. Jag hoppas att Moderaterna har tänkt om och kommer att stödja de här förslagen i riksdagen. Vi kommer också att återkomma till riksdagen med hur vi kommer att hantera det tillkännagivande som riksdagen har gett och som David Josefsson i dag har gett uttryck för.
Fru talman! Först anklagar statsrådet mig för att tramsa, och sedan säger han att allt var alliansregeringens fel. Det stämmer att det finns ett beredningstvång. Den här frågan har varit aktuell i två år. Det var då pandemin bröt ut. Tillkännagivandet riktades i juni förra året. Det har funnits gott om tid för beredning, men statsrådet kan fortfarande inte ens lämna besked om när en proposition skulle kunna komma utan säger bara att det är något som hanteras inom Regeringskansliet. Man kan väl konstatera, fru talman, att retoriken från de socialdemokratiska ministrarna är tuff mot brottslingar. Stenar ska vändas, och gäng ska krossas. Det har sagts flera gånger. Men när det verkligen gäller är det brottslingarnas intressen som sätts före samhällets intressen. Jag kan konstatera att allt pekar på att med den här regeringen vid rodret kommer inte hålen kring PCR-tester och utvisningar att täppas till. Den som har fått ett utvisningsbeslut kommer att kunna stoppa en utvisning i Magdalena Anderssons och Anders Ygemans Sverige, helt enkelt genom att välja att inte göra ett PCR-test. Det är uppenbarligen en sak vad regeringen säger och en annan sak vad den gör. Men vad regeringen vill och tycker kan vi egentligen lämna därhän. Det upprörande är att regeringen därmed också väljer att gå emot den folkvalda lagstiftande församlingens beslut. Lagstiftningsarbete är inte fritt valt arbete. Att lagstiftningsarbete kräver noggranna överväganden utifrån ett grundlagsperspektiv är inte detsamma som att lagstiftningsarbete helt omöjliggörs eller tar hur lång tid som helst. Det finns helt enkelt ingen ursäkt för regeringen att sitta på händerna i denna fråga. Tack, statsrådet, för debatten!
Fru talman! Jag noterar att David Josefsson, trots sin påstådda vurm för skuggsamhället, inte med en stavelse nämnde världens mest liberala arbetskraftsinvandring, som kom till under den moderatledda regeringen. Jag förstår varför. Det är här skuggsamhället har grott och växt till. Det finns fler exempel. EBO, en annan av de moderata reformer som genomfördes, gör att vi ser hur våra utsatta områden fylls på med allt fler människor med dåliga förutsättningar att klara sig, vilket har försvårat integrationen. David Josefsson och Moderaterna har en stor hemläxa att göra. Kanske har vi socialdemokrater delvis också det. Men i motsats till Moderaterna gör vi också vår hemläxa. Vi vänder på varje sten, och vi ska se till att bryta segregationen och knäcka gängen. Jag hoppas att David Josefsson och Moderaterna kommer att rösta för de förslag som kommer att läggas på riksdagens bord.